Fru talman! Carl-Oskar Bohlin har ställt mig frågan när jag avser att fatta beslut om att belägga flyglinjen Mora-Arlanda med trafikplikt. Regeringen är medveten om att den tidigare mellanlandningen i Mora har upphört. Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Vi är en regering för hela landet, och de icke-statliga flygplatserna har, vid sidan av det statliga basutbudet av flygplatser, en viktig roll att spela för att vi ska uppnå en god tillgänglighet i hela landet. Samtidigt ska flygets miljö och klimatpåverkan naturligtvis minska. Det är Trafikverket som enligt sin instruktion har i uppgift att ingå och ansvara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, inklusive flygtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift. Trafikverket har utrett behovet av upphandlad flygtrafik för perioden 2019-2023, och flyglinjen mellan Mora-Siljan Airport och Stockholm Arlanda Airport ses inte som transportpolitiskt motiverad för allmän trafikplikt. Mora-Siljan Airport är dock fortsatt möjlig att använda för mellanlandning och annan flygtrafik. Regeringskansliet arbetar för närvarande med en flygplatsöversyn. Det är ett initiativ som regeringen aviserade i flygstrategin. Översynen görs för att tydliggöra statens ansvar och roll som stödgivare till icke-statliga flygplatser och när det gäller flyglinjer med allmän trafikplikt.

Fru talman! Tack, infrastrukturministern, för svaret! Det är ju inte första gången vi i denna kammare diskuterar frågan om Mora flygplats framtid. Det är med glädje jag kan konstatera att uppslutningen i denna kammare har varit väldigt stor från olika partier, inte minst från infrastrukturministerns eget parti, och kanske i synnerhet från Centerpartiets Peter Helander. Vi är många på Dalabänken som bryr oss om denna fråga. Infrastrukturministern redogjorde i sitt svar i princip bara för vad Trafikverket tycker i denna fråga. Vad Trafikverket tycker är väl känt, och det är Trafikverkets hållning som har gjort att vi under mer än ett års tid inte har haft någon reguljär flygtrafik till Mora flygplats. Jag skulle säga att detta är en ödesfråga för hela Dalarna. Dala Airport i Borlänge och Mora flygplats driftas av Dalaflyget, och jag vågar påstå att båda Dalarnas flygplatser i förlängningen är hotade om vi inte får igång flygtrafiken till Mora igen. Då är också organtransporter och sjuktransporter hotade, liksom flygplatsernas strategiska roll i andra sammanhang, till exempel som reservbaser i händelse av krig. En lång rad av dessa flygplatsers funktioner riskerar att läggas för fäfot om vi inte får till stånd en lösning på detta. Vi hade tidigare en pragmatisk lösning där Mora kommun var med och såg till att en mellanlandning kunde göras och att man kunde hålla flygplatsen öppen för framför allt näringslivet, som efterfrågade detta. Trafikverket meddelade att deras tolkning av gällande EU-regler gör att detta inte var en möjlig lösning. Däremot är det ju fullt möjligt för Sveriges regering att meddela trafikplikt på denna sträcka. Det är ju inte så att knekt slår kung heller i fallet Trafikverket mot regeringen. Det är ju till syvende och sist så att det är regeringen som bestämmer. Vi har ju exempel från alliansregeringens tid. Ett sådant är fallet med Torsby flygplats, där regeringen gick in och pekade med hela handen och sa: "Här ska vi ha trafikplikt därför att detta är en samhällsviktig flygplats där samhället behöver vara med och ta ett ansvar för att det finns goda kommunikationer." Annars blir ju talet om att vara en regering för hela Sverige bara en trave med tomma ord som inte effektueras i praktiken. Därför skulle jag vilja vädja till infrastrukturministern att helt enkelt ta till sig den stora enighet som har rått i denna fråga. Vi kan konstatera att till och med landshövdingen, det vill säga statens representant i Dalarna, har skrivit under en debattartikel där man säger att man behöver få en trafikplikt på Mora flygplats. Staten måste rimligen tala med en tunga; det kan ju inte vara så att staten i Dalarna tycker en sak och staten på Rosenbad tycker en annan sak. Därför vore det klargörande att få veta vad det är som kommer att gälla framöver. Och om vi inte får ett konkret svar i dag, när kommer vi då att få det?

Fru talman! Jag och ministern har ju diskuterat Mora flygplats ett antal gånger. Jag uppskattar ministerns engagemang för frågan, även om vi inte har kommit till någon lösning. De få personer som tittar på det här denna sena kväll kanske inte känner till hela bakgrunden till frågan. Under många år har Mora kommun upphandlat flygtrafiken på Mora flygplats till Arlanda, eftersom den inte är kommersiellt lönsam och eftersom kommunen och regionen har bedömt att det är viktigt för jobben och företagarna i norra och västra Dalarna. Det handlar om ca 2 000 företag och 18 000 anställda på landsbygd och i glesbygd. Under 2016 gjorde Trafikverket en omtolkning av regelverket så att flyglinjen Mora-Arlanda inte omfattas av trafikplikt. Det innebar inte bara att staten inte skulle upphandla trafiken, utan Mora kommun fick inte heller upphandla trafiken. Trafikverket tycker nämligen att norra och västra Dalarna har en god tillgänglighet eftersom man kan nå Stockholm med tåg på knappt fyra timmar. Detta är alltså från Mora järnvägsstation till Stockholms central. Att det sedan tar två och en halv timme att åka från norra delen av Dalarna till Mora järnvägsstation med bil betyder ingenting för Trafikverkets bedömning och uppenbarligen inte för regeringen heller än så länge. Fyratimmarsgränsen överensstämmer inte heller med EU:s regelverk, som talar om tre timmar. Men i Sverige har Trafikverket satt fyra timmar som gräns. I diskussionerna om höghastighetsjärnväg sägs det att man måste kunna ta sig mellan Stockholm och Göteborg på under två timmar eftersom folk annars inte kommer att välja bort flyget. Det verkar alltså finnas lite olika prioriteringar och bedömningar beroende på om man bor i Stockholm eller Göteborg eller om man bor i Dalarna och ska ta sig till Stockholm. Det går att undra varför det ska vara skillnad mellan stad och land på det sättet. Nu har flygtrafiken mellan Mora och Arlanda legat nere i nästan ett år, och läget är akut. Nu flyttar företagen sina kontor till Stockholm eftersom man inte kan behålla dem i Mora. Man har fortfarande kvar verksamheten i Mora och i Dalarna, men nästa steg är ju att jobben försvinner och verksamheten läggs ned. Det behöver komma ett positivt besked från regeringen inom kort. Annars kommer det gemensamma driftsbolag som Carl-Oskar Bohlin talade om, som driftar både Dala Airport och Mora-Siljan Airport, att läggas ned, och personalen kommer att försvinna till andra jobb. Jag har förstått att kollegor till ministern i regeringen ser den dagstur som sker mellan Mora och Stockholm med ett litet flygplan som en miljöbelastning. Kommunen har gjort en utredning om detta. Den visar att koldioxidbelastningen var 16,15 kilo per passagerare och år när flyget flög från Sveg och mellanlandade i Mora för att gå vidare mot Stockholm. Nu när flyget flyger över huvudet på oss ned till Stockholm utan att mellanlanda har koldioxidbelastningen ökat till 24,6 kilo per passagerare och år. Man kan undra hur det kan bli mer när flyget inte mellanlandar. Det beror på att det finns hälften så många passagerare ombord - det är detta som gör att det ökar. Vi vet också att 80 procent av passagerna i stället tar bilen ned till Stockholm. Då ökar koldioxidutsläppen med 76 kilo per år. Det innebär att koldioxidutsläppen totalt har ökat sexfaldigt genom att man inte kan flyga och mellanlanda. Hur initierade är diskussionerna i regeringen? Har man koll på att miljöbelastningen har ökat? Och är man medveten om att denna fråga i grunden handlar om jobb och företagande och om att detta kan försvinna från landsbygden? Är man medveten om att frågan egentligen inte handlar om flyg?
Fru talman! Jag tackar både Carl-Oskar Bohlin och Peter Helander för engagemanget i frågan. Vi har ju diskuterarat den vid ett flertal tillfällen tidigare. Nu har vi haft ett läge med en övergångsregering som inte fick agera under fyra månader - en historiskt lång regeringsbildningsperiod. Vi tillträdde för tre veckor sedan, och jag ska ärligt säga att jag redan under första veckan efterfrågade fortsatt underlag och beredning i frågan om de regionala flygplatserna, inte minst Mora. Jag har också varit i kontakt med kommunalrådet och med landshövdingen, naturligtvis, eftersom jag vet att det är en viktig fråga. Det är en viktig fråga för väldigt många i Dalarna, och det är viktigt att vi säkerställer att vi kan ha bra kommunikationer i hela landet. Det var ett av skälen till att jag, när jag tillträdde som infrastrukturminister, valde att ta ett helhetsgrepp om just de regionala flygplatserna. På samma sätt som vi inom ramen för flygstrategin har en diskussion om Arlandarådet och Arlandas utveckling för fler internationella förbindelser ut i världen och för att Arlanda ska växa som ett starkt nav för svenskt flyg har det varit viktigt för mig att titta på hela den svenska flygplatsstrukturen. Vi har små kommuner som ofta med egna medel har varit med och finansierat och driftat flyget. Jag tycker att vi måste titta på var gränsen går för det statliga ansvarstagandet. Hur ser egentligen gränslinjen ut för att säkerställa att vi har ett fungerande inrikesflyg och bra förbindelser för både medborgare och företag? Det är nu över tio år sedan det gjordes en utredning och en ordentlig översyn av den svenska flygplatsstrukturen. Sedan dess har väldigt mycket hänt. I några fall har vi fått andra förbindelser som kanske förbättrat förutsättningarna att resa med tåg eller andra kommunikationer. På andra ställen har vi sett hur otroligt viktigt flyget varit. Inte minst Nextjets konkurs för drygt ett år sedan visade vilken otrolig utmaning det innebar när flera kommuner, fem stycken, stod helt utan flygförbindelser på grund av att ett privat bolag inte kunde bära sina kostnader. Utgångspunkten för Moras bekymmer är att det bolag, Flexflight, som flög mellan Sveg och Stockholm och mellanlandade i Mora dubbelfakturerade, både Mora kommun och staten, vilket naturligtvis uppmärksammades. Det var i strid med EU:s regelverk och faktiskt också med svensk lagstiftning. Det var det som gjorde att Falu tingsrätt till slut sa att det inte var en rimlig hållning. Efter det valde Flexflight att inte flyga och mellanlanda på den sträckan. Det är viktigt att säga att det varken var Trafikverkets, regeringens eller någon annans utgångspunkt att avsluta flygförbindelserna, utan det var faktiskt det flygbolag som körde på sträckan som valde att sätta lönsamheten före uppdraget att mellanlanda och klara trafiken från Mora. Sedan dess har vi studerat alla möjligheter som finns att se fortsatta möjligheter, inte minst efter de uppvaktningar vi tagit emot från Mora och hela Dalarna. Den senaste var naturligtvis i somras. Regeringen gav då Trafikverket i uppdrag att förhandla och se om det fanns förutsättningar att ingå en överenskommelse med Mora flygplats som just beredskapsflygplats för att på det sättet upprätthålla en kapacitet för ambulansflyg, som Carl-Oskar Bohlin nämnde, eller för brandflyg, en fråga som blivit alltmer viktig. I det här läget och i dagens interpellationsdebatt kan jag inte ge några andra besked än att vi fortsätter att bereda denna fråga i Regeringskansliet, inte minst inom ramen för den översyn som nu görs av den svenska flygplatsstrukturen men naturligtvis också med utgångspunkt från de budgetrestriktioner som nu finns. Jag ska återkomma till dem i nästa omgång.

Fru talman! Tack, infrastrukturministern, för svaret! Ni bereder den här frågan och ministern kan inte lämna ett svar i dag. Låt mig då göra några medskick, för det brådskar helt enkelt med besked i frågan om vi ska kunna ha någon flygtrafik stadigvarande till Dalarna i framtiden. Infrastrukturministern anför att det är av vikt att titta på faktorer såsom hur övriga möjligheter till alternativa färdmedel har förändrats och om man behöver göra en förnyad omprövning av vikten av att kunna flyga till en destination. Det tar längre tid att resa till Mora med tåg i dag än för 20 år sedan. Det finns inga planlagda investeringar för att öka hastigheten eller kapaciteten på Dalabanan. Det är en tågförbindelse som under alltför lång tid har fått ligga för fäfot. Om statens svar på detta är att nej, inte heller vill vi att ni ska kunna flyga till Dalarna, ekar det ihåligt att stå och säga att man är en regering för hela landet. Jag hoppas naturligtvis att regeringen väljer en annan väg, att man kommer fram till att det är av stor vikt att vi har en trafikplikt på Mora flygplats för att kunna utveckla den här regionen framöver. Jag får ha respekt för att vi inte får något svar här i dag. Men jag hoppas att det kommer i en absolut närtid, för det här är en fråga som redan har dragits i långbänk under över ett års tid. Den borde ha avgjorts direkt när problemet uppstod. Vi visste i förväg att problemet skulle bli precis så som det sedan gestaltade sig, vilket ledde till att flygtrafiken upphörde. Man hade kunnat hantera det mer skyndsamt. Men jag är inte intresserad av att stå här och peka finger mot sådant som borde ha varit gjort utan hoppas i stället på att regeringen nu faktiskt kan få den här frågan avgjord. Jag hoppas att det inte är ett litet parti i regeringen, närmare bestämt Miljöpartiet, som får diktera villkoren för hur denna viktiga fråga ska avgöras. Jag blir rädd för att så är fallet när jag märker hur lång tid det tar att komma till ett avgörande i frågan. Jag hoppas att ministern håller i taktpinnen och att man helt enkelt kan ställa sig bakom den breda uppslutningen där man sagt att detta är en angelägen fråga, inklusive statens egen representant i Dalarna, landshövdingen.

Fru talman! Det gläder mig att ministern lyfter fram vikten av att ta ett helhetsgrepp, för det är det som det handlar om. Jag kommer strax tillbaka till det. Vilket ansvar ska staten ta? Här har Mora kommun velat ta ansvaret och betala för det här. Nu kanske mitt kommunalråd hemma tycker att jag säger för mycket, men man skulle kunna dela på kostnaderna. Det gör stat och kommun på många andra ställen. Det här handlar inte bara om flyglinjen Mora-Arlanda, utan det handlar också om jobben och om att kunna bo och verka utanför storstäderna. För några år sedan - det är en liten parallell - lämnade Skatteverket Mora innan regeringen hann trycka på stoppknappen och stoppade många andra skattekontor som skulle flytta. Men vi tappade skattekontoret. Och nu vill generaldirektören för Kronofogdemyndigheten också flytta verksamheten från Mora. Nu hoppas jag att regeringen är snabbare på stoppknappen den här gången. Trots att det är en rekordstor infrastrukturbudget, och den är vällovlig, sker inga stora infrastruktursatsningar på Dalabanan så att vi kan åka tåg. Om inte staten står upp för landsbygden tror jag att misstron mot staten och dess myndigheter och även politiker kommer att öka. Denna misstro som skapar en klyvning är också en grogrund för populistiska rörelser. Den frodas om inte människor känner att stat, myndigheter och politik är med dem. Jag undrar om helhetsbilden och helhetsgreppet finns med när man diskuterar infrastruktur och i synnerhet flyglinjen Mora-Arlanda. Jag tror att ministern verkligen vill komma fram till en lösning. Det vore bra om han kunde få med sig hela regeringen i den här frågan.
Fru talman! Tack, både Carl-Oskar Bohlin och Peter Helander! Jag måste säga att jag uppskattar den information jag fick av Peter Helander om klimateffekten och ser fram emot att få ta del av den efter debatten. Jag tror också att vi måste räkna på den totala klimatkostnaden för de olika alternativ som finns. Det är viktigt att bära med sig. Det här är en fråga som handlar både om principerna kring trafikplikten och om var gränsen ska gå för det statliga ansvarstagandet. Det är det som jag lyfter fram i den regionala flygplatsöversynen, för jag vill att vi ska skapa långsiktigt hållbara lösningar. Det vi upplevde när Nextjet gick i konkurs och den situation som fem små kommuner i Sverige fick uppleva var inte bra. Man avskars helt från flygförbindelser. Statens möjlighet att då gå in och kompensera för detta var mer begränsad än vad jag kunde tänka mig. Det fanns ett regelverk inom EU som innebar att man först var skyldig att erbjuda samtliga Europas flygbolag möjlighet att delta i upphandling på den här marknaden. Flygbolagens rätt att få lägga bud på olika linjer var alltså viktigare än medborgarnas rätt till goda förbindelser, i detta fall helt nödvändiga förbindelser, för både företag och medborgare. Det gjorde att det blev en ordentlig fördröjning, inte minst när det gällde Gällivare och Arvidsjaur. Jag tycker inte att det regelverket är hållbart. Det är inte hållbart ur ett europeiskt perspektiv, men framför allt är det inte hållbart ur ett svenskt perspektiv. Sverige är ett avlångt land, där vi måste upprätthålla goda förbindelser. Tåget är inte ett alternativ - och än mindre är bilar ett alternativ - för kommuner som ligger långt norrut i Sverige. Därför måste vi ha ett bättre fungerande inrikesflyg, och vi måste ha stabila villkor så att de som får trafikplikt också får rätt förutsättningar att ha turer som är hållbara. Vi har sett kritik mot en del operatörer som har haft vinnande anbud men som inte har haft rätt kvalitet. Detta är skälet till att jag väljer att ta ett helhetsgrepp för att långsiktigt hitta rätt balans och inte minst för att hitta en ordning där det inte är små kommuner som pressas att vara med och finansiera. I Moras fall finansierades det dubbelt. Det var ett flygbolag som också fick statligt stöd. Det här innebär att vi nu bereder den långsiktiga strategin för de regionala flygplatserna, men det handlar också om vilka lösningar som står till buds med det underlag vi har när det gäller Mora flygplats. Som jag har nämnt tidigare har ena utgångspunkten varit att man ska titta på en beredskapsflygplats för att säkerställa den grundläggande strukturen. Det var en förhandling under sommaren som där inte kunde accepteras. Den andra utgångspunkten är naturligtvis de budgetära konsekvenserna. Jag ska i det sammanhanget säga något, och det gör jag inte för att jag ska vara polemisk. Men det faktum att en annan budget gick igenom i riksdagen i höstas - i december - innebar att de anslag som skulle kunna finnas till flygplatserna halverades från 84 till 42 miljoner kronor. Det innebär att vi har ett annat budgetläge än vad vi hade vid föregående tillfälle. Det är naturligtvis någonting som förändrar förutsättningarna, men jag tror att det kommer att vara en viktig del i regeringens diskussioner inför kommande budgetprövning. Icke desto mindre tar jag del av alla synpunkter. Jag tycker att den dialog jag har haft med Mora kommun och alla representanter från Dalarna har varit bra. Jag kommer att fortsätta att arbeta med frågan i Regeringskansliet. Och jag kommer att återkomma så snart det är möjligt, för jag är medveten om att det jäktar med ett besked. Nästan oavsett vad beskedet blir är det viktigt att sätta ned foten.

Fru talman! Jag tror att vi börjar känna varandras positioner i denna debatt. Min enda vädjan till infrastrukturministern är egentligen att detta helhetsgrepp inte ska bli så hårt och långvarigt att de, om vilket greppet är kopplat, hinner dö sotdöden innan vi får ett besked. Jag tror inte att så blir fallet, men frågan är: Vilken tidshorisont pratar vi om? Kan ministern säga någonting om det? Jag tror att många som tittar på detta hemma i Dalarna skulle vara glada över att få veta vad det är för tidsplan vi har att vänta. När kan vi få ett besked om huruvida vi kommer att fortsätta att ha ett flyg i Dalarna eller inte?
Fru talman och Carl-Oskar Bohlin! Mitt svar på den sista frågan är: Det är svårt att säga i detta läge, men så snart som möjligt. Jag är väl medveten om de utmaningar som finns när det gäller Dalaflyget och inte minst Mora men också Borlänge. Jag är väl medveten om den regionala diskussion som finns. Men jag är också väl medveten om att alla förväntar sig att vi ska titta på alla alternativ innan vi gör ett slutgiltigt ställningstagande. Det är också det jag vill förvissa mig om. Vi har nu varit en regering i tre veckor, och jag vill veta att jag har ett bra underlag innan vi fattar slutgiltiga beslut eller på annat sätt ger besked om hur processen framöver ska fortskrida. Utredningen om regionala flygplatser pågår; den ska snart vara i slutskedet. Men naturligtvis hanterar vi också det enskilda ärendet om Mora flygplats. Tack för en bra interpellationsdebatt!